Herr talman! Jag tackar statsrådet för att han har svarat på min interpellation. Svaret är emellertid inte sådant att jag är tillfredsställd. När statsrådet framhåller »att värdering av skog aldrig kan ske exakt utan att olika värderingsmän, även om de tillämpar samma grunder, kan komma till något olika resultat», kan jag instämma häri. Men jag vill tillägga att jag anser det lika självklart att olika ägarkategorier har olika värdeuppfattningar, beroende på de olika ekonomiska förutsättningarna. Jag har velat säga detta för att det tydligt skall framgå att det för mig inte så mycket är fråga om värdedifferensen som sådan. Det väsentliga är i stället huruvida det finns skogsekonomisk täckning bakom det anbud på 1,4 miljon kronor som domänverket har givit. Den frågan är betydelsefull inte minst i konkurrenshänseende och även rent allmänekonomiskt ur skattebetalarnas synpunkt. Därför är det viktigt att de båda statliga institutionernas värderingsmetodik i möjligaste mån är lika. Vi har ju under en lång följd av år haft anledning att diskutera domänverkets inköpspolitik i olika avseenden. Jag vill i detta sammanhang nämna att några av riksdagens ledamöter — däribland jag själv — för exakt ett år sedan var inbjudna att som domänverkets gäster ta del av och diskutera verksamheten ute på fältet. Vid det tillfället anförde överdirektören Rydbo följande: »Domänverkets prispolitik har varit föremål för mycken diskussion inte minst i riksdagen för några år sedan, då det påstods att verket tillämpade en prissättning som var högre än den som gällde för lantbruksnämnderna och var ägnad att driva upp prisnivån. Dessa motsättningar synes nu ha klarats upp, dels genom att lantbruksorganisationen har deklarerat, att talet om den dubbla prisnivån är överdrivet och dels att vi regelmässigt tillämpar den s.k. normal räntan i våra beräkningar. Denna har ju successivt höjts och är nu 52/1 Jo med därav följande nedpressning av värdenivån. Vi anser att vår prispolitik haft en stabiliserande inverkan på skogsfastighetsmarknaden och vi avser så långt möjligt att hålla fast vid densamma. Den nya jordförvärvslagen kan dock komma att medföra en skärpt konkurrens och framtvinga en friare anbudsgivning: från vår sida.» Jag har velat citera detta uttalande eftersom det, som då yttrades, i dag — ett år senare — tydligen inte är giltigt. Vad är anledningen därtill? är det följderna av den friare jordförvärvslagen eller är det en allmän strävan att fortfarande driva upp en prisnivå som försvårar enskild konkurrens? Den fastighetsaffär som jag redogjort för i interpellationen innebar att lantbruksnämnden sammanköpte flera fastigheter och för dem betalade 507 000 kronor. Vid lantbruksnämndens därefter gjorda anbudsinfordran avgavs 24 köpebud, därav 23 från enskilda och ett från domänverket. De 23 enskilda spekulanterna hade erbjudit priser varierande från 550 000 till 825 000 kronor, medan domänverket var villigt att betala 1 400 000 kronor för samma fastighet. Jag vet att de privata spekulanterna hade haft tillgång till skogskunnig expertis vid sina bedömningar av fastighetens värde. Deras anbudssummor stod ju också i ganska god överensstämmelse med lantbruksnämndens egen värdering. Nu säger statsrådet att domänverket beräknat avkastningsvärdet efter normalräntan, alltså 53/4 procent. Eftersom lantbruksorganisationen har 5: procents räntesats borde då rimligen domänverket ha hamnat på en lägre anbudssumma. Så blev nu inte fallet. Som ett tänkbart skäl till domänverkets högre pris anför statsrådet i interpellationssvaret att en köpare kan betala ett högre pris för en fastighet, om han får en påtaglig arronderingsvinst — alltså fördelen av större sammanhängande skogsmarker. Det är ett resonemang vars riktighet jag inte har anledning att bestrida. Men i detta enskilda fall tillåter jag mig betvivla arronderingsvinstens storlek. Om arronderingsvinsten varit så stor att den kunnat spela in på detta sätt skulle den nämligen ha motsvarat värdet av fastigheten. Detta kan inte vara möjligt alldenstund fastigheten var på hela 860 tunnland och alltså av en sådan storleksordning att alla köpare, även om den drivits som självständig brukningsenhet, skulle ha kunnat tillgodoräkna sig arronderingsvinst. Trots det svar jag har fått av statsrådet är denna affär fortfarande något av ett skogsekonomiskt mysterium för mig, och den kommer väl tyvärr att förbli det intill dess att domänverket presenterar sina värderingskalkyler och verkligen ger belägg för att man har skogs " ekonomisk täckning för köpet. Kan man inte göra det, ligger naturligtvis misstanken snubblande nära att domänverket, trots alla försäkringar om motsatsen, tillämpar samma metod som skogsbolagen under senare delen av 1800-talet och början av detta sekel använde i de norrländska skogsbygderna för att komma in i nya bygder. Det är ett tillvägagångssätt som borde vara domänverket främmande. Jag vill anföra ytterligare ett perspektiv på denna inköpspolitik. Vad får den för följder ur rationaliseringssynpunkt för det enskilda jordoch skogsbruket? Både statsrådet och jag är beredda att medverka till att skapa bärkraftigare jordoch skogsbruk, bl.a. genom en storleksrationalisering där sådan är möjlig. Kommer det, herr statsråd, att finnas villiga säljare till lantbruksorganisationen, när säljarna upptäcker att domänverket kan betala inte bara 100 procent mer utan, som i detta fall, nära 200 procent mer än lantbruksorganisationen? Hur går det då med den önskade rationaliseringen? Vilka enskilda kö pare skall kunna konkurrera till de priserna? Tyvärr är det tydligen så att den högra handen inte vet vad den vänstra gör. Det enda goda som denna sorgliga affär haft med sig är att. domänverket snabbt förbrukat sina tillgångar i markfonden. Jag har verkligen svårt att tänka mig att riksdagen skulle vara villig att förse markfonden med mera pengar mot bakgrunden av bl.a. denna fastighetsaffär.
Herr talman! Oavsett hur domänverket hade skött sin inköpspolitik hade herr Dahlgren förmodligen inte varit med om att räkna upp en krona för att domänverket skulle få ökade inköpsresurser. Jag skall av förståeliga skäl inte gå in på att diskutera det enskilda fallet — vi avstår väl i allmänhet från det i sådana här sammanhang. Men eftersom herr Dahlgren ändå har uppehållit sig vid det vill jag i alla fall klargöra att det ärende, som jag antar han åsyftar, gäller ett innehav som lantbruksnämnden hade förskaffat sig genom att köpa ett antal fastigheter. Ovanligt 'nog bjöds detta innehav ut på offentlig auktion. Man fick anbud från olika håll. Någon värdering gjordes inte då, såvitt jag kan förstå, av lantbruksnämnden. Det är riktigt att anbuden rörde sig kring 700 000—3800 000 kronor. Domänverket hade i sammanhanget också lagt in ett anbud på 1,4 miljon. Men jag antar att herr Dahlgren är medveten om att fastigheten inte blev försåld vid detta tillfälle. Däremot har den i ett senare sammanhang kommit med i ett byte, där tre parter medverkade. Domänverket släppte till skog ur sitt innehav för att ge möjligheter för enskilda skogsbrukare att få arronderingsvinster, och domänverket fick också då lov att förvärva denna fastighet. Detta skedde sedan det gjorts en värdering under med verkan av: lantbruksnämnden, varvid fastigheten värderades till 1.100 000 kronor. För denna summa har man också köpt fastigheten — eller möjligen för 20 000 kronor mindre. Det finns .nämligen en differens mellan värderingen och köpesumman på detta belopp, men den anser jag måste tillmätas mindre betydelse. Det material som jag presenterade visar att domänverket i ett antal fall — jag tror att det var 14 — inte kunnat förvärva fastigheten därför att dess bud varit för lågt. Jag vågar inte, herr Dahlgren, utan vidare påstå att domänverket har räknat fel vid dessa tillfällen och att. de enskilda jordbrukare eller bolag som kan ha förvärvat dessa fastigheter icke skulle ha uppträtt så — som herr Dahlgren uttryckte det — att de hade skogsekonomisk täckning för sina anbud. Det är mycket svårt att göra sådana uttalanden. Om man skulle utgå från ett sådant resonemang, borde man ha frågat varför inte domänverket varit djärvare. Om enskilda människor kan betala så mycket och vara så vänliga mot en säljare, varför skall inte då staten kunna det? Det finns oerhört många aspekter på denna fråga, och därför kan man inte bara ta ut ett ärende och säga: »Så här ser det ut, och jag är betänksam inför hur det skall gå i framtiden.» Det är ändå att blåsa upp saken till alltför stora proportioner. Herr Dahlgren nämnde inte att domänverkets resurser är tämligen begränsade. Man har 25—30 miljoner kronor att köpa fastigheter. för, man säljer fastigheter så att det kommer in nya pengar, och sedan placeras dessa åter. I verkligheten är det dock endast i en ringa del av den totala markförsäljningen som domänverket kan komma med; det vet nog herr Dahlgren genom uppgifter som tidigare lämnats här i riksdagen. Herr Dahlgren hyser enligt min mening överdrivna farhågor för framti den. Även om han hänvisar till yttranden som en eller annan person kar ha fällt om vilka principer det är önskvärt att domänverket 'framdeles skall tillämpa, vill jag erinra om att jag icke har aktualiserat något frångående av de principer som riksdagen har godtagit. Visserligen har vi, herr Dahlgren, diskuterat dem många gånger, men riksdagen har icke funnit anledning att ändra dem.

Herr talman! Herr statsrådet gjorde gällande att lantbruksnämnden inte skulle ha haft något värderingsförslag beträffande denna fastighet. Jag bestridér det. Enligt de handlingar jag har tillgängliga har lantbruksnämnden : värderat fastigheten till 731 600 kronor. Att lantbruksstyrelsen vid ett senare tillfälle gjorde en omräkning av detta värderingsförslag och genom större :skogsuttag och en ökad mekaniseringsprocess kom upp i-en summa på drygt 1 miljon kronor är en annan sak. Ändå, herr statsråd, är avståndet ganska .betydande från lantbruksstyrelsens uppräknade förslag till domänverkets bud på 1,4 miljon kronor. "Det s.k. triangelbytet i denna affär vill jag i och för sig inte ha någon mening om, men jag vill gärna understryka att detta byte av den åtrådda rationaliseringsfastigheten. i Kopparbergs län hade varit möjligt att genomföra redan vid anbudsförfarandet, eftersom ägaren av denna fastighet var beredd därtill och hade givit bud på den egendom som vi här diskuterar. Statsrådet för sedan ett mycket intressant resonemang och frågar varför domänverket inte i enstaka fall skulle kunna pressa upp sina priser när enskilda människor kan göra det. Detta är mycket intressant. Det är också mycket intressant att konstatera att bland de 24 anbudsgivarna fanns också ett träförädlingsföretag från Örebro län, vilket tydligen med stor framgång har kon kurrerat med domänverket i örebro län. Detta företags anbud på denna fastighet löd inte på mer än hälften av vad domänverket slutligen betalade. Detta styrker mig, herr statsråd, i min tro att domänverket har givit ett överbud för vilket man saknar skogsekonomisk täckning. Anbudet som sådant är därför ägnat att driva upp de allmänna fastighetspriserna så att enskilda människor inte skall kunna konkurrera.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Dahlgren är alltför tvärsäker när han yttrar sig i denna fråga. Han har dock medgivit att vid den värdering, som kom till stånd i samband med bytet, kom man fram till: ett belopp på 1,1 miljon kronor. Han har också erkänt att det förhållandet att man får en arronderingsförbättring kan-vara en faktor som inverkar på anbudet. ändå kan herr Dahlgren vara. säker på att budet är alldeles felaktigt! Om affären hade kommit till stånd hade det kanske funnits större fog för denna fråga. Nu talas det om ett så att säga hypotetiskt fall — »om det hade blivit ett köp hade domänverket burit sig illa åt». Herr Dahlgren tycks inte ha så stora invändningar att göra mot den aktuella värderingen, ty i så fall borde han också ha riktat sin kritik mot lantbruksnämnden, som medverkade vid denna värdering. Jag tror inte att vi kommer så långt i denna debatt. Jag kan inte, som jag tidigare har sagt, ge något löfte om att föreslå en ändring av principerna, och jag har inte heller någon känsla av att riksdagen önskar en sådan.
Herr talman! Men, herr statsråd, huvudfrågan är ju inte huruvida lantbruksstyrelsens uppräknade värdering på 1,1 miljon kronor är den riktiga eller om domänverkets : bud på 1,4 miljon kronor är den riktiga värderingen. Frågan är om det över huvud taget finns skogsekonomisk täckning bakom domänverkets anbud, vilket jag på goda grunder betvivlar, eftersom 23 andra anbudsgivare inte har kommit upp till hälften av den summan. Då ifrågasätter jag om domänverket handlar riktigt med de pengar som finns i markfonden. Jag skall gärna belysa denna fråga ur ytterligare en aspekt — vi har ganska god tid på oss i dag. Statsrådet säger i sitt interpellationssvar att grunderna för värderingsmetodiken är angivna av 1959 års riksdag. Den stora frågan, som är värd att uppmärksamma, är om 'domänverkets värderingsgrunder är sådana att verkets priser blir väsentligt högre än lantbruksorganisationens, d.v.s. väsentligt högre än de priser som gäller på marknaden. I detta speciella fall har det statliga domänverket betalat nästan dubbelt så mycket som lantbruksorganisationens organ ansett att en enskild jordbrukare skulle kunna ' betala. Det har sagts att detta skulle vara i överensstämmelse med statens s.k. normalränta. Jag erinrar än en gång om att eftersom man kräver en högre förräntning av domänverket skulle verket ha svårare att avge det högre budet. Det går tydligen lätt för domänverket att köpa upp allt större del av bondeskogsbruket, om man bjuder priser som är så höga, att. den enskilde jordoch skogsbrukaren inte kan konkurrera. När frågan om dessa värderingsgrunder behandlades av riksdagen år 1959, så anförde jordbruksutskottet, att domänverkets värderingsgrunder kunde medföra komplikationer. Domänstyrelsen hade ansett det möjligt att vid interna markbyten mellan lantbruksnämnder och domänverket tillämpa en annan prisnivå än den som framkommer vid tillämpning av domänverkets värderingsmetodik. Både jordbruksutskottet och riksdagen underströk, att det i så fall givetvis måste bli fråga om lantbruksorganisationens prisnivå. Nu var det ju i detta speciella fall inte fråga om ett renodlat internt byte mellan lantbruksnämnd och domänverk, ty med hänsyn till detta fall i Kopparbergs län, där berörda rationaliseringsfastigheter kom med i bilden, kan man säga att det var ett trepartsbyte, i vilket domänverket och lantbruksnämnden medverkade. I fallet Ryd tillämpades då domänverkets värderingsgrund, vilket hade till resultat att enskilda jordbrukare och skogsbrukare slogs bort ur konkurrensen av det statliga domänverket och att — det är det viktigaste — lantbruksnämnden fick uppge sin jordpolitiska avsikt att skapa bärkraftiga enheter i enskild ägo. Det är naturligtvis glädjande om detta fall utgör ett undantag och att det alltså är ett misstag som blivit begånget från domänverkets sida. Men det hade i så fall varit bra om detta blivit sagt i debatten. Tyvärr kan man befara att liknande saker kommer att hända igen och att det kommer att hända oftare. Det är detta, herr statsråd, jag reagerar mot.
Herr talman! Herr Dahlgren är egentligen en lycklig man, om han tror att det är möjligt att på ett sådant här område utfärda bestämmelser, som alltid ger ett objektivt och riktigt resultat. Sådana bestämmelser kan vara ett hjälpmedel — ingenting annat — för de värderingsmän som har att tillämpa dem. Vare sig dessa skogsmän är anställda i domänverket eller om de råkar tjäna skogsägaren eller ett enskilt bolag, så gör de sina värderingar utifrån de kunskaper de har. Jag tycker att herr Dahlgren därför inte skall utgå från detta exempel och säga, att det är en väldigt stor risk för det enskilda skogsbruket framöver, om domänverket skall uppträda på detta sätt. Jag tycker att herr Dahlgren skulle haft underlag för sin kritik om han kunnat påvisa att domänverket systematiskt ligger över med sina anbud. Jag har emellertid kunnat anföra exempel som visar att det snarast förhåller sig tvärtom. I varje fall vid auktionerna har de priser som domänverket bjudit icke legat över de priser som enskilda bjudit. I flertalet fall har vi haft det motsatta förhållandet. Under sådana förhållanden borde herr Dahlgren inte vara så förskräckligt orolig som han är. Jag förstår inte mycket av skogsbruk — det skall jag erkänna — och jag kan inte göra de rätta klassindelningarna efter olika dimensioner m.m. eller göra värderingar; herr Dahlgren kanske kan det. Jag tror likväl att det blir mycket svårt för honom att komma fram till någonting på detta område som är så att säga den absoluta sanningen. Det kommer alltid att finnas utrymme för en värdering, och i sådana fall kommer i varje fall inte jag att våga stå upp och säga att domänverket handlat felaktigt.

Herr talman! Statsrådet tycker att jag är en lycklig man, och det är jag förvisso i många avseenden. Men om han menar att jag skulle vara lycklig i den bemärkelsen som herr statsrådet vill göra gällande — att jag var naiv nog att diskutera från mina förutsättningar — då är det fel. Statsrådet återkommer till svårigheterna i samband med värderingsmetodiken, och det är ju det som jag har talat om. Där vill jag att vi skall få fram något annat så att vi slipper dessa ständigt återkommande diskussioner. Statsrådet säger att de olika skogssakkunniga gör sina värderingar utifrån de kunskaper som de har. Men statsrådet vill väl ändå inte göra gällande, att domänverkets tjänstemän skulle ha sådana kunskaper att de kan uppskatta de skogliga fastigheterna till ett helt annat värde än vad lantbruksorganisationen och privata skogsexperter gör. Kan de det, ja då har de sannerligen källor att ösa ur, som är fördolda för annan skogs expertis, och då borde domänverkets tjänstemän sannerligen snabbt låta dem komma till uttryck och till offentligheten. Det skulle rent av betyda ett uppsving för den skogsindustri som nu är i ett så betryckt läge.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta denna debatt längre. Jag bara konstaterar att herr Dahlgren tydligen inte observerat att jag nämnde att en skogsman, oavsett vilken kategori han råkade tjäna, gjorde sina värderingar utifrån de kunskaper han hade. Herr Dahlgren borde väl inte ur det ha anledning utläsa att jag hade den befängda föreställningen att man för att man råkar vara anställd vid domänverket skulle sitta inne med någon högre visdom.
Herr talman! Inte heller jag skall förlänga denna debatt mera. Jag vill bara, för att inga missförstånd skall vara rådande mellan statsrådet och mig, säga att jag anser att en fastighet skall betalas till sitt fulla värde så att den ger en hygglig ränteavkastning på det insatta kapitalet. Det är egentligen kärnpunkten i vårt resonemang. Frågan gäller om domänverket kan förvalta de 1,4 miljon kronorna på ett sådant sätt att man får den räntan. Det är en så principiellt viktig sak, herr statsråd, att jag tycker att herr statsrådet borde låta göra en liten översyn av värderingsmetodiken som sådan för att se om man inte kan skapa enhetligare regler. Jag tror att det är mycket betydelsefullt för det framtida skogsoch jordbruket.

Herr talman! Vid flera tillfällen har det genom artiklar i pressen meddelats att gamla ensamboende hittats döda i sina bostäder. I ett fall helt nyligen hittades en åldring, som man genom post och tidningar kunde konstatera varit död i tre månader. Mannen bodde ensam i ett mindre hyreshus och hade enligt uppgift inga anhöriga och heller inget bestående umgänge med någon. Ingen hade saknat den gamle, och då lägenheten uppvärmdes genom lokal eldning hade den blivit så utkyld att ingen lukt eller annat obehag hade väckt de kringboendes uppmärksamhet. I detta fall antogs att mannen dött av en hjärtattack, som hastigt ändat hans liv. Men man kan inte bortse från riskerna att det i andra fall kan inträffa att en åldring av sjukdom, t.ex. genom hjärnblödning eller liknande kan bli oförmögen att påkalla någons uppmärksamhet. Riskerna för dylika händelser har tyvärr ökat i takt med de bättre ekonomiska betingelserna för våra åldringar, då allt flera av dessa numera bor i egen bostad. När en sådan händelse blir bekantgjord kan man inte undgå att känna sig illa till mods, och reflexionen kommer omedelbart: Vad kan man från samhällets sida åtgöra för att förhindra sådana händelser? Enligt min mening kan man inte komma till rätta med detta problem med mindre kommunerna genom lagstiftning åläggs att bedriva en uppsökande socialvårdande verksamhet. Med stöd av det ovan sagda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framställa följande fråga: Avser statsrådet att förelägga riksdagen förslag till lagstiftning i ovan berörda syfte?

Herr talman! För detta val ber jag att få avlämna en gemensam lista. Denna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen.

Herr talman! Vilken är egentligen uppgiften för ett demokratiskt lands utrikespolitik? Två grundläggande uppgifter är självklara. Den ena är att skapa goda förutsättningar för bevarande av landets fred samt dess frihet och självbestämningsrätt. Men ett land som Sverige kan inte se bara på sina egna förhållanden. Vi måste också göra vad vi kan för freden i världen och för självbestämningsrätt åt alla folk. Vårt deltagande i internationell samverkan har bl.a. detta syfte. Det betyder att vi så gott vi kan måste främja en utveckling som underlättar för varje folk att självt bestämma över sitt styrelseskick och sina levnadsförhållanden. Vårt arbete härpå utföres inom ramen för våra utrikespolitiska resurser, och de är, som alla vet, begränsade, men särskilt inom Förenta Nationerna har vi emellanåt möjlighet att tillsammans med andra stater göra insatser i angiven riktning. Detta innebär att vi motarbetar all utländsk aggression som kan hindra folkens självbestämningsrätt. Vårt önskemål måste vara att överallt utvecklingen leder till demokrati och goda levnadsförhållanden i allmänhet. Det är inte likgiltigt ur vår egen synvinkel, om <diktaturregimer tränger fram på olika håll i världen och driver undan demokratiska styrelsesätt. Men vi i Sverige kan inte göra mer än att tillsammans med andra påverka opinionen i världen, i varje fall så länge det är en fredlig tävlan mellan politiska riktningar inom ett land.

Vi vill ju att folkstyret skall få sin chans att tävla med andra styrelseformer under lika villkor och under fredliga förhållanden. Uppfylls inte de villkoren, så har vi och alla andra ett intresse av att man gör så mycket som möjligt för att återställa sådana betingelser. Genom en fredlig tävlan där demokratien har sin chans med lika betingelser blir utsikterna för en fredlig utveckling och för en social och ekonomisk standardhöjning bättre än om militära våldsaktioner ostört kan tillgripas och hindra självbestämningsrätten för den ena nationen efter den andra. Vi hälsar naturligtvis med glädje när FN med kraft kan verka i denna anda. Allt stöd vi inom FN kan ge åt en sådan verksamhet måste uppenbarligen ges och välkomnas, I detta avseende står vi i regel närmare demokratierna än de mera diktaturbetonade staterna inom Förenta Nationerna.

Men hot från främmande vapen bör inte få hindra folkens självbestämningsrätt i någon världsdel. Är inte detta självklart? Jo, det borde vara det.

Jag tror, herr talman, inte att det är oviktigt att Sveriges regering och folk gör vad vi kan för att tillsammans med andra regeringar och nationer inom världsopinionen och i den internationella debatten hävda folkens rätt att själva bestämma över sina öden. Med det sätt att se som är naturligt i en demokrati ter det sig uppenbart, att det blir större frihet och mera självbestämningsrätt — åtminstone gäller en sådan reflexion de nationer som har nått en viss kulturell utveckling — om demokratiska styrelseformer i fredlig tävlan vinner framgång och breder ut sig i världen. Uppenbart är likväl att det aldrig ur demokratisk synpunkt kan te sig naturligt med aggressivt våld för att främja demokratiens sak, Det är en fredlig tävlan vi vill ha — det är alldeles uppenbart. Men vad kan de demokratiskt styrda länderna göra, om odemokratiska makter använder våld för att tränga tillbaka demokratien i världen? Det är de utifrån stödda revolutionernas problem. I regel har det efter kriget varit fråga om kommunistiska utifrån hjälpta revolter, men även andra har förekommit. Ja, vad kan demokratierna göra? En primär uppgift är naturligtvis att skapa opinon, såsom jag nyss antydde, och att ordna en internationell samverkan i Förenta Nationerna för att försöka åstadkomma mottryck, snarast opinionsmässigt mot aggressionen, i vissa fall använda en del av FN:s kanske tyvärr ännu inte så effektiva instrument. Men vi vet, herr talman, att detta inte räcker — det visar erfarenheten. Det fordras militära resurser på den demokratiska sidan och därigenom en maktbalans som endast stormakterna kan åstadkomma. Det internationella militära balansproblemet omfattar alltså vida mer än en terrorbalans som avskräcker från stora krig. Det gäller en allmän styrkebalans som så väl som möjligt tryggar folkens självbestämningsrätt och avskräcker från militär agression för att utbreda kommunistiska el ler fascistiska med hjälp av våld.

Maktbalansen rymmer emellertid i sig en stor fara. Risken för en kapprustning som drar allt större kostnader och försvårar ett konstruktivt socialt arbete medför risker för konflikter samt ännu ohyggligare följder om krig verkligen skulle utbryta. Särskilt men inte uteslutande tänker vi alla naturligtvis på upprustningen med kärnvapen. Därför blir självklart ett hejdande av kapprustningen och en successiv nedrustning en av mänsklighetens största politiska uppgifter i vår tid. Minskningen av motsättningarna mellan öst och väst i Europa och mellan Sovjet och Förenta staterna är mycket glädjande. Att lita på att den blir permanent tror jag emellertid i dag skulle vara förhastat. Jag vill varna för benägenheten att redan nu bygga en på 1970-talet inriktad svensk försvarspolitik på ett sådant antagande. Av stor betydelse är under alla omständigheter denna politiska klimatförbättring. Den bör kunna ge både vidare ekonomiska kontakter mellan öst och väst i Europa och större rörelsefrihet för stater som Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien och Rumänien — och längre fram även för andra. För Sverige framstår ett utbyggande av de ekonomiska och kulturella kontakterna med Östeuropa — Östtyskland inbegripet — som en angelägen sak. Jag vill emellertid avråda att Sverige skul le ta något slags ledning bland de demokratiska staterna i fråga om officiellt erkännande av Östtyskland. Vårt land bör hålla fast vid ståndpunkten att den naturliga linjen — visserligen föga aktuell i dag — är att det tyska folket självt får bestämma Över sina styrelseförhållanden, vilket väl tämligen säkert, när tiden är inne, betyder ett återskapande av ett Tyskland, inte två. Jag nämnde nedrustningen. Intresset är för närvarande särskilt inriktat på förhandlingarna i Geneve om ett avtal mot spridning av kärnvapen. Den svenska huvudllinjen är, som utrikesministern nyss antydde, ett starkt intresse att medverka i dessa strävanden i Geneve men också en vilja att, jag citerar, »bevaka sammanhanget mellan kärnvapenmakternas och de kärnvapenfrias åtaganden». Jag finner fortfarande denna ståndpunkt väl motiverad. Det borde vara naturligt att man förde resonemang om ett avtal mot spridning av kärnvapen parallellt med resonemanget rörande provstopp för sprängningar under jorden och produktionsstopp för kärnvapenmaterial. Lika naturligt är det, herr talman, att Sverige vidhåller sin inställning i den egna kärnvapenfrågan. En sak av så stor betydelse bör naturligtvis inte regeringen ta ställning till på egen hand utan ingående rådslag med alla demokatiska partier. Allra minst bör någon ändrad inställning klargöras genom några kanske inte så väl formulerade uttryck av handelsministern. Jag hoppas att det genom den avgivna förklaringen och eventuellt en ytterligare kommentar i dag blir fullt klart, att den svenska regeringen inte plötsligt och ensidigt har ändrat sin tidigare inställning i den svenska kärnvapenfrågan. En ljusning när det gäller nedrustning är givetvis att Sovjet och Förenta staterna har börjat resonemang rörande begränsning av antirobotvapnen. Man måste också välkomna att de bio logiska och kemiska stridsmedlen, lika . ohyggliga som några andra, äntligen kommer att ägnas den uppmärksamhet som de tyvärr kräver. Men, herr talman, svårigheterna är naturligtvis många — låt oss inte dölja detta. Kärnsprängningar för fredliga ändamål kan bli av intresse för många stater som genom avtalet får minskad handlingsfrihet. Nu kan naturligtvis någon skarp gräns mellan militär och civil teknik för kärnsprängningar inte dras upp. Jag delar uppfattningen att någon internationell myndighet bör övervaka handläggningen av frågan om de fredliga kärnsprängningarna. Men då måste också kärnvapenmakterna ställa erforderlig teknik till förfogande, kanske genom att erbjuda sig att utföra erforderliga sprängningar och kanske även på andra vägar. En försäkran från kärnvapenmakternas sida när det gäller dessa fredliga sprängningar synes emellertid nödvändig. Än större är naturligtvis svårigheterna med att Frankrike och Kina ställer sig utanför förhandlingarna i Geneve. För Frankrikes del kan man väl våga hoppas att detta land i sinom tid skall vilja spela med i detta för mänskligheten så oerhört betydelsefulla och allvarliga spel om minskning av rustningarna i världen. Sämre ter sig väl för närvarande utsikterna vad Kina beträffar. Detta lands internationella relationer har under senare årtionden — för Öövrigt under ganska många årtionden — varit olyckliga, vilket delvis mer är andra makters skuld än Kinas egen. Utvecklingen har avsatt en bottensats av fientlighet och misstro mot allt och alla utanför Kina. Jag ser som en av de stora farorna för världsfreden på 1970-talet en kinesisk-amerikansk konflikt kring Formosa, i vilken Kina kanske rent av hotar med kärnvapenanfall mot Formosa om detta land inte förenar sig med Kina. Formosa har ju under några årtionden på 1900-talet tillhört Kina, medan det tidigare var självstän digt. Om någonsin uttrycket att »följa utvecklingen med uppmärksamhet» är berättigat så gäller det Kinas kärnvapenupprustning och de därmed följande riskerna. Men tills vidare tror jag inte att dessa förhållanden bör anses vara något hinder för arbetet vid förhandlingarna i Geneve på en begränsning av kärnvapnen och en minskning av rustningarna, både vad det gäller de tre kärnvapenmakterna och andra stater. Ty de tre kärnvapenmakterna har ju en sådan oerhörd överlägsenhet därvidlag i förhållande till eventuellt nytillkommande kärnvapenmakter som tills vidare ställer sig utanför alla begränsningsavtal. Även om man bortser från kärnvapenaspekten framstår emellertid Kina som en potentiellt aggressiv makt, beredd att utnyttja sina möjligheter till kommunismens spridning med våld runt om i världen. Man är beredd att stödja kommunistiska minoriteters s.k. befrielsekrig i andra länder. Vi får inte glömma hur central den kommunistiska världsfrälsartron är i den Mao Tse-tungska läran. Man har inom demokratierna mer än en gång gjort misstaget att inte ta på allvar sådana uttalanden från maktägande individer och grupper — låt oss inte göra det misstaget en gång till! Det är klart att de senare årens inre svårigheter i Kina tills vidare begränsat eller omöjliggjort aktioner av det slaget, men det kan inte förta intrycket av att det på lång sikt finns en målmedveten vilja i angiven riktning. Angreppet på Indien är oroväckande. På många håll vill man sticka huvudet i busken och inte låtsas om de risker för världsfreden som en eventuell framtida kinesisk aggressionspolitik av angivet slag — stöd åt de s.k. befrielsekrigen — innebär. Vi bör vara tacksamma om de stora demokratierna har dessa faror för ögonen. Jag vill hänvisa till vad jag inledningsvis anförde om vårt intresse av rimliga möjligheter för demokratien i världen att tävla med andra åskådningar och styrelseformer under fredliga förhållanden och visa sin sociala och konstruktiva förmåga. I den svenska debatten förekommer ofta inlägg från personer som verkar helt ointresserade av om kommunismen med användande av våld tränger fram på demokratiens bekostnad. Att resa spörsmålet vad som kan och bör göras från de demokratiska stormakternas sida för att förebygga detta anses nästan otillåtet. Jag skulle gärna se att regeringen någon gång toge mod till sig och tog upp denna fråga till öppen debatt; det är ju ett spörsmål som angår den svenska demokratien, liksom alla andra som vill verka för folkens självbestämmanderätt. Vad man än i övrigt vill säga om utvecklingen i Indonesien så medför den för åtskillig tid framåt minskade möjligheter för den kinesiska kommunismens framträngande i Sydostasien. Regeringsförklaringen berör kort konflikten i Vietnam och det självklara önskemålet om fredliga förhandlingar och rätt för FNL att delta. Jag har redan tidigare framfört kritiska reflexioner beträffande den amerikanska politiken i Vietnam det senaste årtiondet, och jag har också anslutit mig till tanken att Förenta staterna bör inställa bombningen av Nordvietnam utan villkor. Att detta tills vidare inte synes ske är beklagligt. Naturligtvis är det också beklagligt att Nordvietnams regering vägrar att ens antyda möjligheten att den därefter skulle delta i en parallell minskning av krigsansträngningarna i Vietnam för att främja en utveckling fram till fredsförhandlingar. Generalsekreterare Thant är tydligen ganska pessimistisk beträffande utsikterna till förhandlingar sedan han haft samtal med representanter från Hanoi. Jag instämmer med regeringen i att snara förhandlingskontakter — officiellt medgivna eller hemliga — är angelägnare än någonsin och att Vietnams folk mås te få bestämma sitt eget öde. Låt mig tillägga att det inte endast är de amerikanska bombningarna som utsätter Vietnams folk för svåra lidanden. Även FNL:s terror i Sydvietnam gör det, vilket i svenska massmedia ägnas ganska liten uppmärksamhet, delvis väl därför att materialet inte är så lättåtkomligt. En utveckling som efter stridshandlingarnas avslutande leder fram till en internationellt kontrollerad folkomröstning och val i Sydvietnam framstår som önskvärd. Det vore värdefullt om Sverige och andra demokratiska stater i FN kunde fortsätta med och intensifiera sina ansträngningar att befrämja en sådan utveckling, även om man på den kommunistiska sidan känner olust inför tanken på kontrollerad folkomröstning. Vår principiella inställning för folkens självbestämmanderätt bör ju leda till en självklart positiv slutsats. Humanitära hjälpaktioner och stöd till återuppbyggnad i Vietnam blir naturligtvis en angelägen sak, där Sverige bör medverka så snart förutsättningar finns. Vår medkänsla med Vietnams folk bör vara så stark, att vi här är villiga att göra erforderliga uppoffringar. Vad raspolitiken i Afrika beträffar och de faror för freden som kommer därifrån delar jag i huvudsak den uppfattning som regeringsdeklarationen uttrycker. Utvecklingen är betydelsefull i främsta rummet på grund av de problem det gäller men även med hänsyn till Förenta Nationernas ställning och framtida verkningsmöjligheter. Att FN:s aktioner beträffande Rhodesia och Sydvästafrika leder till ett någorlunda gott resultat är alltså av flera olika skäl ytterst viktigt. Energi och målmedvetenhet parad med försiktighet bör därvidlag självklart utmärka vår svenska politik. Jag anser att detta inte utesluter hårdare påtryckningar på Portugal inom EFTA:s ram, kanske inte formellt men uttrycket kan ju ges en vidare tolkning. I regeringsförklaringen säges, att om FN:s säkerhetsråd skulle besluta om sanktioner mot Portugal, så är det självklart att Sverige lojalt skall tillämpa ett sådant beslut. Detta är ju gott och väl. Men det verkar som om den svenska regeringen satt och väntade på att någon skulle ta ett initiativ på den punkten i FN. Jag vill då fråga: Har inte regeringen övervägt att Sverige i FN skulle ta ett initiativ till en sådan politik som man säger sig vara villig att stödja, om den kommer till stånd? Och med initiativ menar jag då inte bara en mening i ett tal utan en mera energisk, samlad aktion. Vår allmänt kritiska inställning till Portugals politik i Afrika är ju känd, så som också regeringen nu har upprepat. Vi kan anses ha särskilda förpliktelser som medlemmar i EFTA att inom FN tillhöra de initiativtagande och pådrivande när det gäller att motarbeta en sådan rasåtskillnadspolitik som bl.a. förekommer i de portugisiska delarna av Afrika. Det framstår som alldeles orimligt att Portugal liksom Sydafrika motarbetar FN:s sanktionspolitik mot Rhodesia och alltså minskar utsikterna att den lyckas. Även detta är ett utomordentligt starkt skäl, starkare än de skäl som förelåg för låt mig säga ett år sedan, till initiativ inom FN. Herr talman! Regeringsdeklarationen avslutas med ett uttalande om u-ländernas fattigdom och andra problem, vilkas lösning tillhör förutsättningarna för en fredlig världsutveckling och för vår egen trygghet. Ja, i sanning! Världssvälten kan plötsligt skärpas och bli en hotande fara, oavsett om man ser den ur humanitära eller politiska synvinklar. En explosion kan komma mycket snart. De stämningar som då skulle växa fram kommer säkerligen inte att bidra till den förståelse mellan industriländernas och de underutvecklade ländernas folk, som är en så viktig förutsättning för en lösning av allvarliga internationella frågor och även en förutsättning för att vi effektivt skall kunna hjälpa människorna i de mindre utvecklade länderna. Risken finns naturligtvis också att aggressiva, auktoritära regimer växer fram, med alla de olägenheter som detta kan medföra. Men det är bara en sida av saken. Beträffande frågan vad som kan göras hänvisar jag till mittenpartiernas förslag om en stor fond för livsmedelshjälp inom FN, vilken skulle tillföras 3000 miljoner kronor om året för att möjliggöra att man i god tid förbereder sig för en effektiv livsmedelshjälp som kamp mot världssvälten. Det är klart att en sådan åtgärd, som vi ofta påpekat, bör kompletteras med bättre lagringsmöjligheter inom u-länderna. Jag är övertygad om att regeringen gör fel i att skjuta på problemet i stället för att verkligen driva fram en åtgärd av detta slag. Vad som görs inom FAO i Rom är värdefullt men har alldeles för ringa omfattning. Regeringen har emellertid inte velat acceptera detta och har över huvud taget inte presenterat något samlat grepp på svensk u-landspolitik. Jag måste tyvärr också konstatera att regeringen har lyckats mycket illa med sin upplysande och uppfostrande uppgift när det gällt att skapa förståelse inom hela Sveriges folk för u-landsproblemens humanitära och politiska innebörd och angelägenhetsgrad. Vi har kritiserat regeringen för detta. Nu säger regeringen att den avser att utforma en samlad progressiv u-landspolitik. Det är en bekännelse att man har begått en svår underlåtenhetssynd, att politiken hittills har brustit i förutseende, målmedvetenhet och offervilja. Vårt svar är: Bättre sent än aldrig! Men vi skall tillse att regeringen inlöser den växel som dess yttrande i dag innebär.

Herr talman! Under 1930-talets diskussioner om politisk avspänning och nedrustning präglade man uttrycket »freden är odelbar». Därmed menade man att frågorna om utjämning av politiska motsatser och begränsning av rustningarna måste ses globalt. Strävandena att söka skapa varaktigt fredliga förhållanden måste omspänna hela vårt klot. Hurdant är läget nu? Kan man alltjämt påstå, med samma innebörd, att freden är odelbar, eller är det möjligt att avskärma vissa delar av världen, för vilka man kan säga att faran att drabbas av militär konflikt just nu knappast finns? I viss mån förefaller det att finnas utrymme och fog för en sådan avskärmning. Det kalla kriget har successivt tonats ned. Frontlinjerna mellan maktblocken har börjat luckras upp, och nya mönster i världspolitiken har börjat framträda, som klart avslöjar spänningar mellan makter vilka tidigare, åtminstone officiellt, har varit vänner. Motsättningarna mellan Sovjetunionen och Kina är ju det markanta exemplet på detta. Över huvud taget har rörligheten inom internationell politik blivit vida större än under det kalla krigets dagar. Utrymmet för politiska intiativ har blivit vidare inom både östoch västmaktsblocken och utanför blocken. Därigenom har skapats förutsättningar för avspänning inom vissa delar av världen, samtidigt som motsättningar kan skärpas i andra regioner, motsättningar som kan utlösa eller har utlöst militär konflikt. Men givetvis har man ingen garanti för att inte en uppkommen militär konflikt ändå så småningom kan sprida sig till andra områden än de där den började utspelas. Kan man då säga att en avspänning i Europa har skett? När man försöker besvara den frågan kan man naturligtvis inte se bort från att för vår världsdel väsentliga frågor alltjämt är olösta. Det räcker med att hänvisa till Tysklands delning och Berlins status. Man kan ha den uppfattningen, att ingen varaktig fred i Europa kan åstadkommas så länge Tyskland är delat, eller man kan — vilket ju också sker — förfäkta en rakt motsatt uppfattning. Den frågeställning som lägges till grund för bedömningen av frågan om fred och säkerhet i Europa bör emellertid ändå vara denna: Kan någon av de av problemet berörda staterna väntas tillgripa militärt våld för att söka genomdriva en lösning på sina villkor? Sannolikheten talar väl för att ingen europeisk stat i dag på allvar skulle sätta i fråga att med våld genomdriva en förening av Östoch Västtyskland eller att över huvud taget försöka på den vägen åstadkomma en ändring av gränserna i Europa. Orsakerna härtill är många: maktbalansen mellan västoch östblocken, insikten på ömse håll om ett kärnvapenkrigs fasor och det faktum att tyngdpunkten i världspolitiken förskjutits från Europa till Asien. Mig förefaller det som om man bör kunna säga att det för närvarande — och det är väl en icke ovanlig uppfattning — råder en avspänning i Europa. En annan sak är, som jag nämnde, om händelseutvecklingen på andra håll skulle ta en sådan riktning att europeiska stater bleve inblandade i en militär konflikt som uppstår i någon annan världsdel. Den i regeringsdeklarationen framförda uppfattningen, att en varaktig avspänning mellan öst och väst måste till, innan man kan nalkas en lösning av Europas egna problem, lär det inte finnas anledning att motsäga. Och jag understryker gärna uppfattningen att kontakter av skilda slag mellan öst och väst kan vara av stor betydelse.

Dessa internationella organ nämns ju också i regeringsdeklarationen. I Europa har vi maktbalans, i Asien inte. Och i Asien kan säkerligen maktbalans inte heller skapas inom Ööverskådlig tid. Flertalet stater i den väldiga världsdelen saknar, som vi alla känner till, inre politisk stabilitet och blir fördenskull mycket osäkra kort som medlemmar i :militärallianser. SEATO pakten t.ex. skulle väl utan Förenta staternas medlemskap ramla ihop som ett korthus. Kinas politik uppfattas på många håll som det kanske största hotet mot världsfreden. Landets ekonomi är emellertid än så länge svag. Dess krigsmakt är visserligen enorm kvantitativt men kvalitativt helt säkert våldsamt underlägsen både Sovjetunionens och Förenta staternas. Det dröjer åtskilliga år innan Kinas kärnvapen blir en verklig faktor att räkna med; man har t.ex. efter vad det uppges för närvarande inte kärnvapenbärande raketer.

Om en sådan politik fördes och ledde till ett kärnvapenkrig mellan Förenta staterna och Sovjetunionen, kunde detta passa Kina mycket väl, kanske som hand i handske. Kina skulle då kunna komma i den behagliga positionen att stå utanför och efter krigets slut faktiskt bli den mäktigaste staten i världen. Om det skulle vilja sig så olyckligt att kriget ändå drabbade även Kina, är ju dess möjligheter att överleva katastrofen av skäl som är väl kända väsentligt större än de båda industrialiserade supermakternas. Bland de motiv som bör vara ägnade att rent av tvinga supermakterna och hela Europa att avhålla sig från åtgärder, som skulle kunna leda till militära förvecklingar dem emellan, måste naturligtvis detta perspektiv tillmätas den allra största betydelse. Det behövs inte något samförstånd mellan de tre grupper jag nämnde för att de skall inse saken. Självbevarelsedriften är här för var och en ett tillräckligt starkt motiv. Något slut på det tragiska vietnamkriget kan man tyvärr inte skymta, men det är tydligt att det i många av världens huvudstäder arbetas på att få till stånd förhandlingar och skapa kontakter mellan parterna för diskussion om möjligheterna till en nedtrappning av den militära aktiviteten, som i ett senare skede skulle leda över till fredsförhandlingar. FN:s generalsekreterare har varit mycket aktiv i frågan. Ibland har han varit rätt optimistisk, men för tillfället tycks hans intryck av utvecklingen ha givit upphov till motsatt inställning; han förefaller just nu att vara pessimistisk. Vi hoppas att det snart skall växla över åt andra hållet igen. Nedtrappningen måste naturligtvis i första hand gälla bombningen. Den stora frågan är väl bl.a. huruvida man kan få »bombning upphör» utan motprestation av någon form. Vi har av kända och enligt min mening starka skäl förordat ett ensidigt inställande av bombningen, men detta är en sak. En annan sak är om detta ligger inom realiteternas värld och om inte lösningen ändå, när den kommer, måste bli ett bombupphörande mot en motprestation i någon form — hur denna nu än må vara beskaffad. I det sammanhanget kan man väl upprepa vad som ofta har framhållits, nämligen att vietnamkriget bör ses som ett inbördeskrig, där ena sidan, FNL, erhåller direkt militärt stöd från Nordvietnam och dessutom betydande ekonomisk hjälp och vapenhjälp från andra kommunistiska stater. Ser man saken så, torde fredskontakter i första hand få upprättas mellan USA:s regering och FNL:s politiska ledning och kanske först i andra hand mellan USA och Nordvietnam. I spekulationerna i pressen om utsikterna till fred i Vietnam förefaller det mig som om man lägger alltför stor vikt vid den nordvietnamesiska regeringens hållning. Det är långt ifrån säkert att nyckeln till fred finns i Hanoi; tvärtom talar starka skäl för att vi bör betrakta FNL som en självständig politisk maktfaktor och inte som ett bihang till regimen i Nordvietnam. Jag tror att man mera är inne på realiteter, om man ser FNL som en maktfaktor, som visserligen arbetar i samförstånd med regeringen i Hanoi men knappast tar order från denna. I förhandlingar om fred måste naturligtvis också Sydvietnams regering och företrädare för olika samhällsgrupper delta. FNL kan ingalunda göra anspråk på att ensam få företräda det sydvietnamesiska folket. För några veckor sedan återupptog man förhandlingarna vid FN:s nedrustningsutskott i Genéve efter en paus på något halvår. Nedrustningskonferensen gick därmed in i ett nytt skede, det sjätte året.

Glömmer man att detta är en av de svåraste uppgifter som finns att lösa kan man lätt gripas av pessimism, när man blickar tillbaka på de gångna årens verksamhet. När delegaterna nu samlades igen i februari var det emellertid uppenbarligen i en anda av optimism.

Jag skall senare komma tillbaka till denna fråga — det kan ju synas förbryllande att man däri kan se något negativt. Det är naturligtvis inte så svårt för stormakter som har kärnvapen att gå med på att åtgärder skall vidtagas för att hindra andra från att skaffa dessa vapen. Det är något svårare för de stater som är utan kärnvapen att utan någon form av motprestation biträda ett förslag till sådana åtgärder. Att motprestation skall krävas har också varit en svensk linje, och jag skall återkomma härtill senare.

Svindlande belopp har nämnts — jag kan inte säga om de är riktiga — på hundratals miljarder kronor. Kostnaderna enbart för ett sådant system tycks ha beräknats till 30 å 40 miljarder dollar. Det finns anledning att instämma i ett påpekande häromdagen, att en överenskommelse mellan USA och Sovjet om att avstå från antimissil-missiler skulle vara en seger för förnuftet som man tidigare inte vågat hoppas på. Kanske man måste säga att det i dagens situation nästan ter sig för bra för att vara sant. Men det kanske kommer. Det gäller att kämpa vidare och inte förtröttas. Målet är det största som finns i världen — att förhindra ödeläggelse. Ett avtal om icke-spridning av kärnvapen är alltså den mindre delen. Det är naturligtvis ett viktigt steg på nedrustningens väg, men skall det bli någon verklig nytta, får man gå väsentligt längre. En lösning som innebär mindre än vad som innehålles i det s.k. svenska paketet blir en halvmesyr, eftersom var och en som hunnit skaffa sig kärnvapen skulle vara oförhindrad — frånsett provstoppsavtalet från 1963 — att utöka sin arsenal av sådana vapen. Ett fullständigt produktionsoch provstopp är vad man måste eftersträva. Det är alltså angeläget att hålla fast vid det svenska förslaget om en motprestation av dem som har kärnvapen. Den svenska delegationen i Genéve har som bekant krävt diskussioner vilka syftar längre än till blott uppnående av ett icke-spridningsavtal för kärnvapen. Som jag nyss nämnde får det inte föreligga någon tveksamhet på denna punkt, utan vi måste alla ställa oss bakom förslaget. Jag säger det även om jag är medveten om att alla krav till sist måste hållas inom gränsen för vad som kan anses vara realistiskt och att man inte får riskera att gapa efter så mycket att man mister hela stycket. ändå menar jag att vi är tvungna att i det längsta hålla fast vid kravet på någon form av motprestation. Jag tror vi vågar säga att den svenska delegationen ser mycket realistiskt på de här frågorna. Det är beklämmande att människor på åskilliga håll på jordklotet är utsatta för förtryck och för en behandling som väcker avsky.

Vad som skall göras om sanktionerna misslyckas återstår att se. För egen del har jag alltför ringa kännedom om förhållandena för att bilda mig någon uppfattning, huruvida det då finns något utrymme för vad som ibland rekommenderas, nämligen att man skall tänka om från början. Ett sådant omtänkande kan dock ge upphov till mera effektiva åtgärder. Den sociala oron i u-länderna är orsak till åtskilliga av de konflikter som tid efter annan uppkommer och som ibland utvecklar sig till krig, såsom t.ex. i Vietnam. Folk som lever under förtryck eller svält låter sig inte nöjas med löften och paroller som skall förverkligas i en oviss framtid — när situationen blir outhärdlig vänder man sig till den som tar sig an ens sak, vem det än vara må, och tar till vapen om man kan göra det. Den växande standardklyftan mellan rika och fattiga länder är ett hot mot världsfreden. Medan befolkningen ökar i oförminskad takt håller överskotten av livsmedel på att sjunka, och marginalerna mellan någorlunda tillräcklig försörjning och direkt svält är ganska små. Redan minimala förändringar i skördeutfallet i u-länderna kan föra med sig hungerkriser — vi har sett exempel på det i södra Asien. I spåren kan hungerkravaller följa. I den mån hungerkriser blir flera och mer omfattande kan man räkna med ökade oroligheter. Som framgår av regeringsdeklarationen ägnar vi stort intresse åt möjligheterna att komma till rätta med den accelererade folkökningen i de underutvecklade länderna. Sverige har större möjligheter än många andra länder att göra insatser på familjeplaneringens område. Det skulle vara mycket beklagligt om det svenska biståndsorganet SIDA inte skulle kunna fullfölja sina planer för familjeplanering. Det har rests så många hinder i vägen för åtgärder mot befolkningsexplosionen att det med rätta kunde göras gällande, att man skulle låta snålheten bedra visheten om man följde regeringen i dess prutning på anslaget. Detsamma gäller t.ex. det planerade utbildningsprogrammet för afrikanska kvinnor. Den permanenta hungersituationen kommer uppenbarligen att bestå under överskådlig tid framöver, och befolkningsökningen kommer, även om vi sätter in betydande resurser på familjeplanering, att fortgå. Det krävs multilaterala åtgärder av betydande omfattning för att avhjälpa livsmedelsbristen. Åtgärderna måste naturligtvis syfta till att öka u-ländernas egen förmåga att producera livsmedel. Till en inte oväsentlig del är detta en fråga om utbildning. Det är också nödvändigt att den direkta multilaterala livsmedelshjälpen byggs ut — människorna måste ju i största möjliga utsträckning få leva under den tid då de skall lära sig framställa egna livsmedel. Det är anledning för de rika länderna att göra klart för sig att man måste göra uppoffringar och att man måste avstå från en del av sin egen standardhöjning — man kan inte överlåta någonting av vad man har utan att få mindre kvar. Tyvärr är nog inte den svenska opinionen entydigt för u-hjälpen. Det är angeläget att allmänheten får en omfattande information. I den mån delar av den svenska opinionen är ljumt inställda till u-hjälp härifrån har det säkert sin grund i misstag som obestridligen har gjorts; man är helt enkelt rädd att hjälpen inte kommer fram eller inte kommer till riktig användning.

Det vore, lindrigt sagt, att beklaga, om sådana påståenden är sanna i någon större utsträckning — det är väl ingen som betvivlar att sådant förekommer — men det vore också beklagligt, om de är mycket överdrivna och dessa överdrivna uppgifter ändå sprids. Vi måste försöka komma till rätta med dessa problem. Trots att det, såvitt man kan se, har uppnåtts en god stabilitet i det nya svenska biståndsorganet, måste vi vara beredda på att risker finns även för icke så obetydliga misstag i framtiden. Alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att sådana skall elimineras.

Herr talman! Det finns ingenting i regeringsdeklarationen som direkt utmanar till polemik. Naturligtvis kan man diskutera vissa formuleringar, och man kan på en del punkter dra delvis andra slutsatser, och man kanske också saknar en del synpunkter, som man tycker borde ha haft en given plats i en svensk regeringsdeklaration. Men i stort sett tycker jag att deklarationen kan godtas, och vad jag här har att framföra är därför närmast att betrakta som en komplettering till deklarationen och: som en redovisning av hur vi i högerpartiet ser på en del av de utrikespolitiska problemen. Det är ingen ljus bild som utrikesministern har målet. Den återger vietnamkriget, raspolitiken, oroligheterna och omvälvningarna i Afrika, de förbryllande och skrämmande händelser na i Kina och oron i Mellersta Östern. Trots att kriget i Jemen, blodsutgjutelserna i Sudan, krisen i Aden och förtrycket i Kurdistan inte alls har berörts i deklarationen, räcker dess beskrivning av läget ändå som underlag för att konstatera att, som det heter i deklarationen, »svåra oroshärdar finns kvar på många håll i världen». Mot bakgrunden av den globala karaktären av dagens utrikespolitik, en karaktär som understryks i deklarationen och som vi, även om vi ville, inte kan komma ifrån, är det inte möjligt att dra långtgående optimistiska slutsatser av den avspänning som just nu kännetecknar vår egen världsdel, Europa. Vi har tidigare kritiserat regeringen för att deklarationerna har ägnat alltför begränsat utrymme åt den intressanta händelseutvecklingen på den europeiska kontinenten och i Europa över huvud taget. även om avsnittet om Europa i dag är något mera utförligt än det har varit tidigare, finns samma tendens kvar. I försvarspolitiska sammanhang har socialdemokraterna med brinnande intresse försökt göra klart för svenska folket, att oktoberutspelet i försvarsfrågan och nedskärningen av försvarskostnaderna var motiverade inte enbart av ekonomiska skäl utan också av den utrikespolitiska situationen i Europa. Man har då liksom nu i regeringsdeklarationen främst hänvisat till att motsättningarna mellan de båda stormaktsblocken utjämnats och att tidigare hårda bindningar har mjukats upp. Någon verklig analys av konsekvenserna för vårt lands vidkommande vid olika tänkbara händelseförlopp har man inte gjort, i varje fall har man inte offentliggjort någon sådan analys. Detta är desto mer beklagligt som det socialdemokratiska försvarsutspelet redan har rönt uppseende, framför allt i vår närmaste omvärld. Att en kraftig försvagning av vårt försvar får både direkta och indirekta konsekvenser för stabiliteten i Norden och framför allt runt omkring Östersjön lär väl vara obestridligt. Att andra stater av ren självbevarelsedrift kan se sig föranledda att kompensera de luckor som de anser uppstå är också sannolikt. Det måste därför vara ett rimligt krav att regeringen, då den ställer sig bakom på längre sikt nära nog drastiska nedskärningar av vår försvarsstyrka, i en regeringsdeklaration närmare utvecklar de utrikespolitiska argument som den anser utgöra stöd för sin försvarspolitik. Den minskade spänningen mellan de två supermakterna har i hög grad utomeuropeiska orsaker. De gåtfulla händelserna i Kommunistkina, de starka krafter som kan utlösas i världens folkrikaste stat, dess allmänna aggressivitet, Kinas territoriella krav på Sovjet och följderna av en vidareutveckling av kinesiska kärnvapen har utan varje tvivel positivt påverkat relationerna mellan Sovjet och Förenta staterna. även om det inte enbart är fråga om en omvändelse under galgen är det alltså ställt utom tvivel, att den politiska utvecklingen och den militära uppladdningen i Kommunistkina har varit starkt pådrivande faktorer. Avspänningen mellan Förenta staterna och Sovjet har i sin tur skapat förutsättningar för större flexibilitet på den europeiska scenen.

Europa präglas alltså i dag av en mängd olika delvis mot varandra stridande tendenser. Ett minskat västtyskt beroende av Förenta staterna och försök att avskära Västtyskland från till gång på kärnvapen ingår som element i general de Gaulles avspänningspolitik. Hans yttersta mål är ett politiskt och ekonomiskt närmande mellan Östeuropas och Västeuropas olika stater. Inom de östeuropeiska satellitstaterna bryts farhågorna för ett, som det brukar heta, revanschistiskt Tyskland mot önskemål om frigörelse från Sovjet och om ekonomiskt betydelsefulla kontakter västerut. Östtysklands isolering i detta läge leder till påtryckningar gentemot grannarna i Öst och till krav på stöd från Sovjet. Herr talman! Detta är bara några drag i den utomordentligt svåröverskådliga och för framtiden mycket oklara bild som dagens Europa visar. Det hade verkligen varit intressant om regeringsdeklarationen, i den mån det är möjligt av utrikespolitiska grannlagenhetsskäl, hade givit riksdagen ett bredare underlag för debatt och tankearbete. Det nya Europa som nu avtecknar sig är någonting helt annat än efterkrigstidens politiskt, ideologiskt och ekonomiskt bundna världsdel, men begreppet avspänning är inte detsamma som stabilitet. Förhållandet mellan Förenta staterna och Sovjet ger visserligen anledning till optimism, det ekonomiska närmandet mellan öst och väst likaså. Men labiliteteten och osäkerheten för framtiden är snarast större än tidigare. Tysklands delning, dess gränsproblem och Berlinmuren säger väl tillräckligt. Och det vore verkligen djärvt att dra den slutsatsen av vad som hittills skett, att det nu är dags att diskutera helt nya riktlinjer för svenskt försvar och svensk säkerhetspolitik. Mot europapolitikens bakgrund finns det också anledning att beröra nedrustningsförhandlingarna i Geneve och det aktuella avtalet om förbud mot kärnvapenspridning. Närmandena mellan sovjetiska och amerikanska intressen är säkerligen motiverade av dessa länders intresse att såvitt möjligt ensamma ha kontroll över kärnvapenutvecklingen och förhindra spridning till stater, vilkas innehav av sådana vapen skulle kunna utnyttjas bl.a. i utpressningssyfte i skilda politiska situationer. Men Sovjets aktivitet just nu att åstadkomma ett sådant avtal får väl allra främst ses som en åtgärd att hindra kärnvapenupprustning i Västtyskland. Ett blivande avtal är i så måtto icke endast en följd av den minskade spänningen mellan de stora, utan också en förutsättning för fortsatt avspänning. Herr talman! Det finns skäl att rikta uppmärksamheten på den dubbelbottnade glidning i stormakternas handlande som ägt rum på detta område. Målet för nedrustningssträvandena var tidigare att låta det nu gällande provstoppsavtalet utvidgas att omfatta även kärnvapenprov under jord och förbud mot tillverkning av klyvbart material. Nu är stormakternas intresse helt inriktat på ett avtal om icke-spridning. Skillnaden är ingalunda betydelselös. Ett generellt provstoppsavtal skulle successivt strypa kärnvapenanskaffningen och «drabba även makter som har egna vapen. Ett icke-spridningsavtal däremot riktar sig enbart mot stater som icke förfogar över kärnvapen. Det första slaget av överenskommelse skulle få generellt verkande konsekvenser och på sikt utjämna olikheterna i försvarspotential mellan makterna. Den nu diskuterade formen blir ensidig, och i stället för att utjämna ökar den de befintliga nivåskillnaderna. Sverige är det enda land i norra Europa som har tekniska och ekonomiska möjligheter att ta fram kärnvapen och som i händelse av en militär konflikt står ensamt utanför blockbildningar som i en dylik situation disponerar sådana vapen. Om vi anskaffade kärnvapen, skulle de ha en klart defensiv innebörd men kanske i ett avgörande skede möjliggöra för oss att hålla oss utanför en hotande eller pågående konflikt. Vi tillhör inte den typ av stater, vilkas innehav av kärnvapen skulle kunna missbrukas i maktpolitiskt syfte. Vår inställning är lika unik som Schweiz som för övrigt efter folkomröstning avvisat ett förslag att avstå från sådana vapen trots att Schweiz” neutralitet är folkrättsligt grundad och garanterad och trots att Schweiz icke har det militärgeografiskt utsatta läge som vårt land alldeles otvivelaktigt har. Det är mot den bakgrunden och med hänsyn till den handlingsfrihet, som vi varit överens om att upprätthålla här hemma, som Sverige i nedrustningsförhandlingarna med rätta icke velat acceptera icke-spridning av kärnvapen, för såvitt icke stormakterna själva utfäster sig att göra motprestationer. Om de stormakter, som har kärnvapen i stora kvantiteter och dessutom förnyar och förökar sin arsenal, nu i eget och världsfredens intresse vill hindra andra stater att anskaffa kärnvapen, då är det minst sagt berättigat att fordra att de själva också successivt vidtar begränsningar. Kapprustningen mellan stormakterna fortgår. I debatten talas det om att kärnvapenbalansen utgör garanti mot användning av sådana vapen. Det kan diskuteras om ordet »balans» är ett adekvat uttryck för en situation, där båda de berörda makterna gör allt vad de kan för att få tungan på vågen att väga Över till sin fördel. Det mest glädjande som inträffat är därför de »samtal» — jag vill kalla dem så — som nu inletts mellan Sovjet och USA om ömsesidig begränsning av både offensiva och defensiva kärnvapen. Det nu diskuterade förbudsavtalet skulle begränsa de berörda parternas suveränitet och rätt att själva bestämma med vilka medel de vill hävda sin frihet, sitt oberoende och sin självständighet. Detta skulle alltså de kärnvapenlösa länderna offra för att låta de amerikanska och sovjetiska supermakterna stärka sin dominans, låt vara i syfte att också stärka världsfreden. Det är inte förvånande att det blivande ickespridningsavtalet mötts av oro - och föranlett en intensiv debatt framför allt i Västtyskland och Japan men också i Italien och Österrike. Vi vet ingenting alls om framtiden. Vi följer med intresse utvecklingen i Förenta staterna. Vi ogillar en del i den amerikanska utrikespolitiken. Vi tror oss veta åtskilligt om vad som sker i Sovjetunionen, och även beträffande Sovjetunionens utrikespolitik råder, milt sagt, delade meningar i vårt land. Men vi kan inte förutse hur förhållandet mellan dessa makter kommer att utvecklas i framtiden. Vi kan inte heller dra några säkra slutsatser om vad det franska kärnvapenförsedda försvaret kan få för konsekvenser för Europa och för världen i övrigt. Däremot vet vi att Kommunistkinas upprustning med kärnvapen kommer att få vittgående konsekvenser för det utrikespolitiska läget och för freden. Det är inte märkligt att det i en sådan situation för många stater ter sig äventyrligt att avstå från sin självbestämmanderätt och att lägga sina öden och sin framtid i de nuvarande supermakternas händer. En engagerad debatt har nu uppstått i Europa om i vad mån ett icke-spridningsavtal kan tänkas få till konsekvens att de bundna makternas vetenskapliga och tekniska utveckling bromsas upp genom att de förhindras att fullfölja sitt termo-nukleära forskningsarbete. Gränserna mellan militärt och civilt är i hög grad flytande i den vetenskapliga forskningen. På detta område liksom på andra områden följer som biprodukt av vapenforskning tekniska rön och erfarenheter som kan nyttiggöras i den fredliga utvecklingens tjänst. Redan nu råder ute i Europa oro över de försteg som Förenta staterna fått på forskningens område. I EEC och utanför EEC, framför allt i Storbritannien, har det amerikanska försprånget särskilt uppmärksammats. Det talas om Europas »brain drain», hjärntorka, då gräddan av forskare söker sig över till Staterna med de större ekonomiska och tekniska resurser som finns där. Europas framtida teknisk-vetenskapliga konkurrenskraft är alltså ett aktuellt problem, och man kan därför förstå den oro som har kommit till uttryck, framför allt i Västtyskland, med tanke på ett icke-spridningsavtals konsekvenser i detta hänseende. Oron är också förenad med farhågor för den internationella kontroll som blir en följd av ett icke-spridningsavtal och som befaras ge de politiska och tekniska stormakterna ytterligare dominans. För svenskt vidkommande är det naturligtvis ytterligt vanskligt att i dagens läge dra några säkra slutsatser i detta hänseende. De svenska statsmakterna har gjort stora insatser för att tillsammans med näringslivet lägga grunden för en svensk, för fredligt bruk avsedd atomenergiverksamhet. Det är inte alldeles otänkbart att ett icke-spridningsavtal, förutom de politiskt betingade begränsningarna i vår nationella suveränitet, också skulle kunna medföra begränsningar av våra möjligheter att hålla något så när jämna steg i vad gäller utvecklingen på detta område, med de två monopolmakterna och med de stater i övrigt som hittills förklarat sig under inga förhållanden vara beredda att biträda ett sådant avtal. Det kan naturligtvis, herr talman, hävdas att det är alltför tidigt att spekulera över icke-spridningsavtalets konsekvenser innan man har sett avtalstexten, men jag tror ändå att en debatt härom är betydelsefull. Att regeringen har samma uppfattning framgår ju av regeringsdeklarationen. Vi måste, innan vi i förhandlingarna binder oss ytterligare, göra klart för oss vilka konsekvenser i olika hänseenden som ett sådant avtal kan få för vårt vidkommande och därefter göra klart för oss vilka krav vi skall ställa. Vi bör precis som i Undénplanen för ett undertecknande kräva motprestationer från stormakternas sida. Avtalet får inte syfta till att öka stormakternas do minans. Det måste betraktas som ett steg mot nedrustning och en utjämning i resurshänseende mellan dem och utomstående stater. Avtalet får dessutom inte förhindra en fortsatt utveckling av vår för fredligt bruk avsedda atomenergiverksamhet. I ett samhällsekonomiskt läge, då intresset här hemma är helt inriktat på att skapa förutsättningar för ett effektivare svenskt näringsliv, kan inte nog understrykas hur viktigt det är att tillvarata alla de nya, ännu delvis outforskade möjligheter som öppnar sig på detta område. Den behövliga kontrollen får alltså inte utformas på ett sådant sätt att svenska tekniska och kommersiella intressen skadas. Slutligen måste ett blivande avtal tidsbegränsas. För detta talar i första hand utvecklingen och osäkerheten i Kommunistkina. Men dessutom måste avtalet uppfattas som en direkt uppmaning till stormakterna att nedrusta. Om stormakterna visar bristande vilja i det avseendet, kan övriga stater inte rimligen i längden förbli bundna. Herr talman! Inte heller jag kan i dagens debatt förbigå en företeelse, som mer än några andra just nu sysselsätter hela svenska folket, nämligen det förödande kriget i Vietnam. Det är förödande inte bara för det lidande folket i Vietnam utan också för det förtroende för Förenta staterna som många människor — trots det som nu utspelas i Sydostasien — anser utgöra den mest betydelsefulla garantien för en framtida fredlig utveckling i världen. De skakande intryck som förmedlas till oss här uppe via film, radio, TV och press kommer många att glömma vad Förenta staterna betytt för världen och, inte minst, för Västeuropa och dess demokratier. Med väldiga uppoffringar i människoliv och bidrag tryggade Förenta staterna det demokratiska Västeuropas fortsatta existens och rätten för varje stat att i fria val själv bestämma sin framtid. Vi har inte rätt att bortse härifrån och inte heller från de konsekvenser för förut fria länder, som Östsidans segrar medförde. Tyvärr träder dessa intryck i dag i bakgrunden för det, som många av oss tycker, meningslösa kriget i Vietnam. Det förmedlade och ibland — det skall väl i sanningens namn sägas — tillrättalagda nyhetsmaterialet skapar en bild av hur en av världsmakterna med utnyttjande av alla moderna militära maktresurser försöker slå ned en, som det brukar heta, »nationell och social frigörelseprocess». Men en stunds eftertanke borde nyansera bedömningen. En demokratisk stat är inte villig att offra bortåt en halv miljon av sina medborgare, om den inte bedömer det mål den kämpar för vara av sådan betydelse för nationen och världen att offret är värt sitt pris. Bedömningen kan naturligtvis diskuteras, men det pris som man i Förenta staterna är villig att betala bör likväl inte glömmas, då man här hemma kategoriskt fördömer vad som händer därute. Det råder delade meningar om den betydelse Förenta staternas kraftutveckling har fått eller kan få för den hittillsvarande och framtida utvecklingen i denna del av världen. Däremot råder det inga delade meningar om riskerna för fortsatta nordamerikanska insatser. Tendenser till raskrig mellan vita och gula har redan börjat göra sig gällande. Förenta staternas anseende som företrädare för de västerländska demokratierna tål inte vad som helst. Ingen annan än Kommunistkina har i dag någonting att vinna på fortsatt krig. För världen i övrigt ter sig blodsutgjutelserna alltmer meningslösa. Även om vi här uppe är ur stånd att påverka händelseutvecklingen i Vietnam eller opinionen i Washington, i Hanoi eller hos gerillan i Sydvietnam kan ingen förmena oss rätten att ha en åsikt om vad som krävs för att nå en lösning. Herr talman! En bred opinion i vårt land har den uppfattningen att de amerikanska bombningarna icke löser vietnamproblemet utan tvärtom skapar risker för en successiv utvidgning av stridshandlingarna som så småningom kan leda till en världsbrand. Den meningen är också företrädd i Washington, men majoriteten ser i bombningarna en möjlighet att göra Vietnam förhandlingsvilligt. Ett bombstopp skulle, menar den ena meningsriktningen, omedelbart skapa politiska och psykologiska förutsättningar för ett sådant förhandlingsklimat att parterna på ömse håll, inklusive FNL, äntligen kunde komma till tals med varandra. Gentemot detta hävdas att Hanois krav går längre och är mer ovillkorliga. Man pekar på att hittills vidtagna bombstopp inte lett till förhandlingar utan i stället till ytterligare uppladdning från Nordvietnams sida av soldater, vapen och övrig utrustning. Bombstoppet skulle alltså försvåra, inte underlätta en realistisk förhandling, inriktad på fred. Uppgift står mot uppgift, uppfattning står mot uppfattning. Men ändå förefaller det som om ett upphörande av bombningarna i dag skulle utgöra den enda möjligheten att öppna förhandlingsdörren. Låt mig föra in en ny tanke i debatten! Varför inte komplettera ett bombstopp med en inbjudan från Förenta staternas sida till internationella, objektiva övervakningsgrupper, eventuellt i FN:s regi, att på plats inregistrera om den uppladdningsverksamhet, som amerikanarna säger sig befara, verkligen kommer till stånd? Blotta vetskapen om att utomstående kontrollorgan kan avläsa bombstoppets konsekvenser på platsen skulle troligen påverka Hanois handlande. Inte minst inför den världsopinion, som Hanoi så skickligt spelar med, skulle en öppen uppladdning väsentligt försvaga intrycket av förhandlingsvilja på det hållet. Även bland dem som har svårt att förstå Förenta staternas handlande i Viet nam är det bara ett fåtal som vågar göra gällande, att Förenta staterna i dag skulle kunna lämna Sydvietnam åt dess öde och dra tillbaka sina styrkor utan dessförinnan förda förhandlingar. Konsekvenserna för Förenta staternas prestige och för läget i hela Sydostasien, med ökade risker för kinesisk påtryckning på olika håll, skulle i ett sådant fall med säkerhet bli utomordentligt allvarliga. Men allvarligast skulle det bli för den del av Sydvietnams befolkning — hur stor den egentligen är vet väl ingen — som icke ställer sig solidarisk med FNL-rörelsen. Låt mig bara påminna om att flera hundratusen människor en gång utvandrade från Nordvietnam för att söka en fristad undan kommunisterna i den södra delen av det forna franska Indokina. Förenta staterna kan inte överlämna Sydvietnam åt den terror, som då skulle utövas. Förhandlingsvägen är den enda väg till lösning, och i varje fall i det inledande förhandlingsskedet måste amerikanska förband finnas kvar. Förhandlingarna måste syfta till att skapa garantier på ett eller annat sätt för fria val och för ett tillbakadragande av de främmande militära styrkorna, måhända i samband med dessas ersättande av internationella kontrollorgan och kontrollstyrkor. Det är omöjligt att i dag förutse hur den statsbildning kommer att te sig, som så småningom skall växa fram och inom vars ram det skall bli möjligt att under rättssäkerhet, frihet och ömsesidigt hänsynstagande förena de latenta motsättningarna mellan katoliker, de två stora mot varandra stående buddistgrupperna och de olika i Vietnams inre befintliga stammarna.

Vi kommer aldrig att kunna lösa den underutvecklade världens problem, om vi inte är klart medvetna härom. Vi får inte betrakta u-landsfrågorna som uteslutande samvetsproblem — utifrån synpunkten, med andra ord, att det föreligger en moralisk förpliktelse för de rika länderna att dela med sig av sin rikedom till de fattiga. Lika litet som vi löser våra interna utvecklingsfrågor med allmosor, lika litet kommer vi att kunna lösa de externa utvecklingsfrågorna på sådant sätt.

Att svensk u-landspolitik syftar till att främja internationell solidaritet och fredlig utveckling i världen står inte i strid härmed. Ekonomisk utjämning utgör på lång sikt förutsättningen för fredliga internationella relationer. Det väsentliga är insikten om att u-länder och industriländer har ett gemensamt intresse av expanderande världsekonomi och ökad internationell arbetsfördelning. Det gäller att bygga upp icke bara jordbruk utan näringslivet över huvud i dessa länder, skapa en grundval för ekonomisk utveckling och ökad produktivitet samt tillvarata de möjligheter härför som ett vidgat handelsoch erfarenhetsutbyte i vidsträckt mening skapar.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 Trots att det borde vara ett allmänt önskemål att svensk ulandspolitik inte skall förvandlas till partipolitik, har utrikesministern i går tydligen varit angelägen om att binda upp detta löfte i socialdemokratiska partiinstanser. Jag tycker det är beklagligt att man på det viset sätter likhetstecken mellan svensk u-landspolitik och socialdemokratisk u-landspolitik. Jag skall emellertid inte närmare gå in på den frågan. Vi kommer att få tillfälle att diskutera u-landsproblematiken i stort senare under årets riksdag. Jag begränsar mig därför till att uttrycka önskemålet att begreppet »progressivitet» ges en tolkning som möjliggör att vår u-landshjälp mer än hittills blir inriktad på praktiskt-politiska realiteter.